Herr talman! Utskottsmajoriteten anser inte att man med den skärpning av vallagens 11 kap. 3 § som föreslagits i reservation 1 löser några egentliga problem. Osann försäkran och osant intygande vid budröstning kan naturligvis ske ändå. Sådant kan man knappast lagstifta bort. Det är min övertygelse att de problemen löses bättre genom en ökad information och kontroll. Såvitt jag förstår har Carl-Axel Petri, som var justitieminister i Fälldins regering, gjort precis samma bedömning som utskottsmajoriteten. Jag vill hävda att reglerna knappast torde vara så oklara som Bertil Fiskesjö försöker göra gällande. Vi är som sagt övertygade om att med bättre information och kontroll och med en så småningom mer utbildad praxis kommer dessa frågor inte att behöva vara något större problem. Jag vill också betona att väljare som är hänvisade till att anlita bud vid röstning ofta är beroende av sin omgivning på grund av sjukdom eller rörelsehinder. Enligt vår uppfattning skall man därför inte huvudstupa gå in och beskära deras möjligheter att delta i valen. Jag vill emellertid med kraft understryka betydelsen att bestämmelserna vid val följs mycket noga. Budröstningsförfarandet och partiernas värvning av röster måste hållas mycket klart isär. Detta betonas också mycket kraftigt av utskottet. Informationen till valförrättarna, allmänheten och partierna är viktig, och vi menar att ytterligare insatser borde kunna göras på det området. Utskottet föreslår att informationsfrågan ägnas särskild uppmärksamhet i anslutning till justitiedepartementet förestående behandling av de förslag i valadministrativa frågor m.m. som kommer att inges av riksskatteverket omkring årsskiftet.
Herr talman! Jag kan ge Kurt Ove Johansson rätt så långt, att inte heller vårt lagförslag löser alla problem. Det är vi naturligtvis starkt medvetna om. Men om det fördes in som gällande lag i vallagen skulle det utan tvivel bidra till att problemen ute på valförättningsställena blev färre, och också det skulle vara en god framgång. Det är också riktigt som Kurt Ove Johansson har sagt, att tidigare överväganden i frågan inte har lett till förslag om ändrad lagstiftning. Man har hoppats att problemen undan för undan genom den praxis som utbildas skall lösa sig själva. Men erfarenheten visar att vi inte har fått den utvecklingen. Ungefär samma problem återkommer i val efter val. Eftersom vi inte kan se någon bättring, tycker jag inte att vi bara skall lämna frågan därhän. Det är naturligtvis vanskligt för dem som skall ta emot valsedelsförsändelserna att utan stöd i författningen ha klara kriterier för vilka som skall accepteras som vårdare i valsammanhang. När det från val till val visar sig att problemen är desamma, är det vår uppgift att komma med förslag till en ändrad lagstiftning som är enklare att tillämpa. Detta är naturligtvis inte minst viktigt i en fråga som rör så centrala ting som de allmänna valen.

Herr talman! Bara några ord om två motioner som jag har väckt och som utskottet tar upp till behandling i det här betänkandet. Jag har bl.a. tillsammans med Ingemar Hallenius ifrågasatt om det inte vore rimligt att riksdagen vädjade till tidningar och opinionsinstitut att inte publicera väljaropinionsundersökningar senare än en månad före valdagen. Sådana bestämmelser finns ju i många andra länder. Jag har inte brytt mig om att undersöka om det är i form av lagar eller om det har räckt med rekommendationer. I utskottet är man så finkänslig att man inte anser sig kunna ge några direktiv utan lagstiftning. Därför kan man över huvud taget inte göra någonting i den här frågan. Jag har inte någon känsla av att andra utskott är lika finkänsliga, utan man vädjar ganska ofta till arbetsmarknadens parter eller noterar angelägenheten av att t.ex. hålla löneökningarna tillbaka för att bädda för en låg inflation. Jag tycker därför att det inte alls hade varit ur vägen att utskottet och riksdagen vädjat till opinionsinstituten och tidningarna att inte publicera väljarundersökningar alldeles in på själva valdagen. Sådana undersökningar kan många gånger verka styrande och leder ofta till att man diskuterar opinionsläget i stället för att diskutera valfrågorna. När det gäller det andra jag tar upp är det kanske än mer väsentligt att någonting händer. Det gäller valdistriktens storlek och vallokalernas öppethållande. Det är jag och Sigvard Persson som tagit upp den frågan. Enligt vallagen får ett valdistrikt inte bestå av mer än 1 800 väljare, såvida inte särskilda skäl föreligger. Även om utskottet på ett förtjänstfullt sätt har redovisat de särskilda skälen — man tar bl.a. upp sådant som vi också berör — tycker jag att denna maximigräns är ganska obehövlig. Att lägga den vid 1800 personer är i vart fall för lågt. I många distrikt överstiger ju poströstandet 50 0. Vilka är det som bäst känner till detta? Jo, det är ju de lokala valmyndigheterna. Därför är en sådan här pekpinne helt onödig. Det är i vart fall fel nivå. Man skulle i så fall haft en betydligt vidare ram. Jag kan inte finna annat än att det är precis som Lars Ernestam har sagt, nämligen att man i stort sett inte har någonting att göra i vallokalerna förrän i anslutning till sammanräkningen av rösterna. Då blir det plötsligt bråttom. Vi har i Göteborg löst detta genom att i vissa fall fördubbla antalet valförrättare efter kl. 19.00 för att klara av sammanräkningen. Det är en lämplig metod. Det finns ingen anledning att ha en överdimensionerad styrka i vallokalerna hela dagen, väntande på en eller annan vettskrämd väljare som passerar valsedelsutdelarna, där de står på hugget för att äntligen få någon att lämna valsedlar till. Vi har också tyckt att man av rena arbetsmiljöskäl borde kunna överlåta åt de lokala instanserna att bestämma om man skall ha vissa vallokaler stängda ett par timmar mitt på dagen. Det finns vallokaler där inte mer än mellan 200 och 300 personer röstar, och dessa lokaler skall hållas öppna kontinuerligt mellan kl. 8 och 20. Om man vill avvika från detta öppethållande skall centrala valmyndigheten besluta om det. Den skulle alltså bättre än länsstyrelsen och kommunen begripa om det är lämpligt att ha vallokalen stängd. Jag tycker att utskottet även här hade kunnat vara litet djärvare. Jag kommer med hänsyn till att Lars Ernestam i någon mån tar upp de problemen i sin reservation, nr 2, att rösta på denna. I övrigt får jag väl återkomma vid lämpligt tillfälle.

Herr talman! Rune Torwald har här berört två frågor. Den ena gäller valdistriktens storlek och den andra aspekterna i motionen i övrigt. Ett av de huvudsakliga skälen för att avstyrka den motion som Torwald lämnat in och pläderat för har varit just de tryckfrihetsrättsliga aspekterna. Riksdagen kan inte utan lagstiftning ge bindande direktiv i frågan. Det är enligt utskottets mening olämpligt att med förbigående av den beslutsordning som anvisas i regeringsformen göra uttalanden på det sätt som föreslagits i Torwalds motion angående publicering av väljaropinionsundersökningar.

Herr talman! När riksdagen år 1973 tog ställning till grundlagberedningens förslag till ny regeringsform betecknades reglerna om de medborgerliga frioch rättigheterna som ett provisorium. 1973 års frioch rättighetsutredning tillkallades därför med uppgift att på nytt överväga frågan om regleringen i grundlag av skyddet för enskildas frioch rättigheter. I sitt betänkande Medborgerliga frioch rättigheter behandlar utredningen ingående frågan om religionsfriheten, sådan den bör garanteras i grundlag och annan lag. Utredningen redovisar sin syn på vad den kallar positiv religionsfrihet, dvs. varje medborgares rätt och frihet att sammansluta sig med andra till trossamfund och att utöva sin religion. Men lika viktig är den negativa religionsfriheten, nämligen att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller demonstration eller annan meningsriktning eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning, dvs. åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Frioch rättighetsutredningen säger i sitt betänkande Religionsfrihet: ”Bestämmelserna om medlemskap i svenska kyrkan utgör inte någon inksränkning i rätten att stå utanför trossamfund, sådan denna uppfattas i religionsfrihetslagen.

Förslagen låg helt i linje med liberal och frisinnad grundsyn, sådan denna kommit till uttryck bl.a. i folkpartiets partiprogram. I ett liberalt samhälle är val av samfundstillhörighet den enskildes ensak, inte statens. En åtskillnad av kyrka och stat skulle verka stimulerande och vitaliserande på samfundens roll i samhället. Därför bör de nuvarande banden mellan kyrka och stat upplösas — det är folkpartiets målsättning för arbetet i både riksdag och kyrkomöte. Om förslagen från stat-kyrka-överläggningarna hade genomförts 1979, hade också relationerna mellan stat och kyrka fullt ut kommit att präglas av religionsfrihetens principer. Bl. a. hade konflikten mellan kyrkans medlemskapsregler och regeringsformen varit ur världen. I och med att 1979 års kyrkomöte — om än med ganska knapp majoritet — avvisade förslaget om relationsförändring stat-kyrka, fördes också frågan om kyrkans medlemskapsregler åt sidan och blev inte föremål för behandling av riksdagen. Lika litet som vid tillsättandet av 1979 års kyrkomöteskommitté kan det nu anses tillfredsställande ”att man lång tid efter grundlagreformen har övergångsbestämmelser till grundlagen som innebär att de nya principerna inte slår igenom fullt ut”. Då gällde frågan formerna för lagstiftningen. Nu gäller det de grundläggande frioch rättigheterna. Full harmoni mellan dessa och kyrkans medlemskapsregler kan inte anses föreligga förrän religionsfrihetslagen ändrats i enlighet med det ovan relaterade förslaget i regeringsskrivelsen till 1979 års kyrkomöte, nämligen att ”inträde i kyrkan skall ske efter viljeyttring”. Formen för denna viljeyttring är inte statens uppgift att besluta om. Det får anses vara en angelägenhet för svenska kyrkan att själv avgöra. Men principen om viljeyttring — egen eller vårdnadshavarens — måste från statens sida hävdas för att undanröja nuvarande motsättning mellan svenska kyrkans medlemskapsregler och konstitutionens frioch rättighetsförklaring. Utskottsmajoriteten avfärdar nu denna som jag tycker principellt viktiga motion och de synpunkter som anförts där med följande motivering: ”På initiativ av 1983 års kyrkomöte pågår f. n. en utredning om kyrkotillhörighet och dop i svenska kyrkan. Resultatet av denna utredning och kyrkomötets behandling med anledning härav bör enligt utskottets mening avvaktas.” Detta är enligt min mening det minst principiella som konstitutionsutskottet någonsin haft att anföra i denna fråga. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 12 behandlas en rad kyrkliga frågor som tagits upp i olika motioner. I motion 1630 av Thorbjörn Fälldin m.fl. pekas på det olämpliga i att under försöksperioden — de fem första åren — ändra förutsättningarna för den nya inomkyrkliga skatteutjämningen via kyrkofonden. Minskningen av statsbidraget med 44 milj.kr. innebär en kraftig extrabelastning på de församlingar och samfälligheter som står för nettoinbetalningar till systemet. Regeringen har dessutom förutskickat att statsbidraget i sin helhet kommer att försvinna. Detta är givetvis ett mycket allvarligt avsteg från de ursprungliga förutsättningarna för kyrkofondens möjligheter att fullgöra sin skatteutjämningsuppgift. Genom detta kommer solidariteten mellan rika och fattiga församlingar att sättas på stora prov. Man kan hysa farhågor beträffande vilken lödighet den solidariteten har. Redan i samband med utjämningsreformens genomförande höjdes tveksamma röster just från de rika, alltså från dem som skulle bidraga med mer än de skulle kunna få tillbaka. Därför borde de ursprungliga förutsättningarna — inkl. statsbidraget på 88 milj.kr. — få gälla åtminstone under hela försöksperioden. Det är inte riktigt anständigt att redan under första året av en femårig försöksverksamhet rycka undan en av de viktiga förutsättningar som ledde till att både kyrkomötet och riksdagen ställde sig bakom förslaget till inomkyrklig skatteutjämning via kyrkofonden. Som framgår av reservation 2 underströk ett enhälligt kyrkomöte år 1983 vikten av ett bevarat statsbidrag till kyrkofonden. Svenska kyrkans centralstyrelse har efter genomförd utredning i frågan nyligen också enhälligt beslutat att uppvakta regeringen för att söka få en ändring till stånd, så att statsbidraget till kyrkofonden fortsätter att utgå under hela försöksperioden i den omfattning som förutsattes vid reformens genomförande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Beträffande biskoparnas valbarhet till kyrkomötet, som jag tagit upp i motion 1142, kan man konstatera att frågan om biskoparnas ställning i ett reformerat kyrkomöte diskuterades mycket inför 1982 års reform. Resultatet blev att biskoparna förutsätts att i tjänsten delta vid kyrkomötets sammanträden. Vidare har de rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten, om de inte är valda ledamöter. Principen om avskaffande av kategoridelningen i kyrkomötet var det tunga argumentet för att inte också tillerkänna biskoparna rösträtt ”i tjänsten”. Resultatet har bl.a. blivit en annan kategoridelning, nämligen mellan valda biskopar med rösträtt och icke valda utan rösträtt. Detta är olyckligt och kan i sämsta fall skapa splittring mellan biskoparna. Biskoparnas ställning i svenska kyrkan bör vara lika oberoende av om de är valda ombud till kyrkomötet eller ej. Alla biskopar är dessutom som alla vet självskrivna ledamöter av den nyinrättade läronämnden för att garantera att biskoparnas teologiska kompetens får påverka kyrkomötets beslut. Biskoparnas ställning, särskilt ute i stiften, bör inte få påverkas av om de själva vill, alternativt lyckas bli, valda till kyrkomötet som röstberättigade ombud. Därför yrkar jag att riksdagen beslutar begära att regeringen lägger fram förslag för riksdagen om ändring i lagen om svenska kyrkan av innebörd att biskopar ej längre blir valbara till kyrkomötet. Beträffande lämplig utnämningsmyndighet för biskopar, vilket jag tar upp i motion 1143, vill jag först säga att det är för svenska kyrkans framtoning oerhört viktigt vilka som utses till biskopar. Det handlar då givetvis om kyrkan som trossamfund — inte som folkbokförare eller handhavare av begravningsväsendet. Utskottet pekar på det olämpliga i att, såsom jag föreslagit, centralstyrelsen blir tillsättningsmyndighet; detta därför att biskopen är chef för domkapitlet i sitt stift. Domkapitlen är statliga förvaltningsmyndigheter, och därför skulle det vara olämpligt att centralstyrelsen — som inte förutsätts vara en statlig myndighet — tillsätter biskopar. Chefsskapet i domkapitlet är emellertid inte biskopens enda uppgift. I första hand skall biskoparna vara andliga ledare i sina respektive stift inom trossamfundet svenska kyrkan. Detta är en avsevärt större och viktigare uppgift än att vara chef för domkapitlet, även om också domkapitlet har till uppgift att bevaka att svenska kyrkans lära följs — men detta på ett mera fiskalt plan. Man bör också ta med i beräkningen att det är regeringen som tillsätter stiftssekreterare. Stiftssekreterarna delar ju i praktiken på ansvaret för ledningen av förvaltningsmyndigheten domkapitlets verksamhet med biskopen. Därför minskar behovet av att överbetona biskopens chefsroll — vilket jag anser att utskottet gör. Enligt 1982 års kyrkoreforms anda skulle kyrkan mer självständigt få sköta sina angelägenheter som trossamfund. Med hänsyn till biskoparnas ställning i detta trossamfund och speciella ansvar för dess lära anser jag det vara en av kyrkans allra viktigaste egna angelägenheter att själv utse sina biskopar.

Herr talman! I huvudsak skall jag hålla mig till argumenteringen för den centerreservation som finns fogad till betänkandet. Jag kan emellertid inte förbigå reservationen med anledning av Jan-Erik Wikströms m.fl. motion om upphävande av övergångsbestämmelserna i regeringsformen. Denna motion tillkom bara några månader efter det att folkpartiet lämnade den regering som lade fram förslag om kyrkomötesreformen. Bakgrunden till den bekräftades ju i anförandet, där frågan om förhållandet mellan staten och kyrkan är grunden. Därför vill jag peka på några ståndpunkter som slogs fast i proposition 1981/82:77. Utredningsarbetet i stat-kyrka-frågan har ju varit inriktat på att nå en samlande lösning av hela komplexet stat-kyrka. En sådan samlad lösning uppnåddes också i ett nytt kyrkomöte, och en rikskyrklig organisation, som kyrkan tidigare saknat, kom att inrättas. Ur propositionen kan jag notera att där sades på s. 17: ”En reform på området får emellertid inte utformas på ett sådant sätt att förhållandet mellan staten och kyrkan i något väsentligt avseende rubbas.” ”Genom den föreslagna fördelningen” — när det gäller normgivningskompetens — ”kommer riksdagens och regeringens normgivning i kyrkliga frågor att begränsas i förhållande till vad som gäller i dag. Kyrkomötets medbestämmande vid kyrkolagstiftningen kommer visserligen också att begränsas.

Därmed yrkar jag bifall till vad utskottet anfört i detta avseende och avslag på reservation 1. Den partimotion från centern som behandlas i detta betänkande rör om det som är det centrala och hjärtat i svenska kyrkan, nämligen församlingen. Kyrkomöte och centralstyrelse är i detta fall bara en överbyggnad och en nödvändig samordning på riksplanet. Utan fungerande församlingar har vi ingen kyrka med den egenart som en övervägande majoritet av kyrkfolket och församlingsengagerade vill slå vakt om, nämligen en öppen och heltäckande folkkyrka. Från centerns sida vill vi slå vakt om församlingen. Därför är vi oroade över direktiven till det utredningsarbete som 1982 års kyrkokommitté bedriver. Våren 1982 diskuterades denna fråga i riksdagen. Riksdagsmajoriteten avvisade då ett socialdemokratiskt förslag om en utredning av strukturen. Frågan behandlades samtidigt med förslaget om en skatteutjämning via kyrkofonden. Det är att notera att socialdemokraterna då var emot beslutet om skatteutjämning via kyrkofonden men nu skriver i direktiven att det är värdefullt att möjligheter har skapats för en inomkyrklig ekonomisk utjämning i en tid då statens ekonomiska resurser inte på samma sätt som hittills kan tas i anspråk för stöd åt kommunerna. Genom beslutet i riksdagen avfärdades då strukturutredningen. Det är därför litet förvånande att konstatera den här omvändelsen. Frågan är också varför det var så bråttom att tillsätta utredningen och varför man inte avvaktade effekterna av skatteutjämningssystemet, när man nu har slagit fast att utjämningssystemet var värdefullt. Vi vill när det gäller direktiven särskilt ta upp att en av utgångspunkterna för en förändrad struktur på kyrkans område är att man skall bilda ekonomiskt och befolkningsmässigt bärkraftiga enheter. Man säger också, att i de flesta fall torde nuvarande pastorat vara den minsta tänkbara enheten för sådan samverkan. Vi från centern anser att detta inte kan vara en övergripande målsättning. Vi pekar på närheten i församlingsarbetet, närheten mellan församlingsbor, präst och församlingsarbetare och betonar det andliga livet i församlingen över huvud taget. Detta har också kyrkomötet 1983 tagit fasta på och enhälligt slutit upp bakom — att vi bör ha frivillighet när det gäller strukturförändringar på det lokala planet. Vi slår också vakt om frivilligheten. Vi slår vakt om församlingen och församlingslivet, gudstjänsten, förkunnelsen, sakramenten och kristen verksamhet bland barn och ungdom. Det är detta som är församlingens huvuduppgifter — och vi får se upp så att vi inte slår sönder det som i dag fungerar inom svenska kyrkan. Vi anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att frivillighet bör vara en naturlig grund för ändringar i församlingsindelningen. Det har vi också gett uttryck för i reservationen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.
Herr talman! Bara en kort fråga till Bengt Kindbom: Anser Bengt Kindbom att religionsfrihetslagens regler om medlemskap i svenska kyrkan är förenliga med regeringsformen?

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort och bara göra några kommentarer till de yrkanden som har ställts, dels i reservationerna i betänkandet, dels i ett under överläggningen särskilt framlagt förslag. Först till frågan om medlemskapet i svenska kyrkan, som Jan-Erik Wikström här har berört. 2 kap. i regeringsformen handlar om våra grundläggande frioch rättigheter. I 2 § sägs att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna, mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Bestämmelsen tillkom genom 1976 års grundlagsreform. Samtidigt infördes i regeringsformen en övergångsbestämmelse, enligt vilken bestämmelsen om medlemskap i svenska kyrkan skulle gälla utan hinder av 2 kap. 2 § regeringsformen i dess nya lydelse. Jag var själv med i 1973 års frioch rättighetsutredning. Initiativet till övergångsbestämmelsen togs med hänsyn till att reglerna om medlemskap i svenska kyrkan enligt utredningen fick anses stå i strid med den nya lydelsen i 2 kap. 2 § regeringsformen. Vi har avstyrkt motionen på grund av det rådande läget — årets kyrkomöte har tagit initiativ till att utreda frågan om vilka regler som skall gälla för medlemskap i svenska kyrkan, och därför behövs övergångsbestämmelser fortfarande i avvaktan på en mera långtgående relationsändring stat-kyrka. Jag vill också gärna kommentera vad Bengt Kindbom talat om, nämligen frågan om den kyrkliga strukturen. Jag tycker att den motion och den reservation som han här yrkat bifall till är ganska onödiga — det finns nu en kommitté som har lagt fram ett diskussionsbetänkande som heter Församlingen i framtiden, där tre olika modeller för kyrkans framtida lokala organisation presenteras. Betänkandet diskuteras i de här dagarna livligt i församlingar, samfälligheter och studieförbund. Man bör väl då avvakta resultatet innan man går vidare. Därför avstyrks motionen och reservationen. Anders Svärd har här framställt ett yrkande som överensstämmer med en motion som han väckt om att lagen om svenska kyrkan ändras, så att biskopar inte längre blir valbara till kyrkomötet. Efter kyrkomötesreformen har biskopar närvaroskyldighet, yttranderätt men inte rösträtt i kyrkomötet. Däremot är biskop valbar till kyrkomötet i likhet med övriga valbara medlemmar i svenska kyrkan. Motionärerna anser att biskopar på grund av sin valbarhet kan få olika ställning i kyrkomötet. Utskottet har varit enigt om att den nya organisationen bör prövas ytterligare innan en utvärdering kan ske och avstyrker därför motionen. Jag yrkar också avslag på det yrkande som här har framlagts. Jag skall inte bli utförligare än så, herr talman. Jag vill yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande nr 12 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tolkar konstitutionsutskottets ordförande så, att utskottet vidhåller att det råder bristande överensstämmelse mellan kyrkans medlemskapsregler och grundlagen. Det måste i sin tur tolkas som en uppmaning till kyrkomötet och dess utredningskommitté att ändra reglerna, så att övergångsbestämmelsen kan avskaffas och fullständig överensstämmelse uppnås.
Herr talman! Som jag tidigare sade anser jag att övergångsbestämmelserna fortfarande behövs. Det sammanhänger med att jag anser att vad som sades från frioch rättighetsutredningens sida om förhållandet mellan RF och bestämmelserna om medlemskapet i kyrkan fortfarande gäller.
Herr talman! Det är uppenbart att så länge det inte råder överensstämmelse, behövs det övergångsregler. Den avgörande frågan är om man anser att övergångsreglerna skall bestå i all evighet eller om det är önskvärt att överensstämmelse så småningom uppnås. Jag tog mig friheten att tolka uttalandet från konstitutionsutskottets ordförande så, att han önskade att grundlagen skulle komma att gälla även i fråga om svenska kyrkans medlemskapsregler.
Herr talman! Det har ju gjorts stora ansträngningar för att åstadkomma en förändring i relationerna mellan stat och kyrka. Jan-Erik Wikström känner ju mycket väl till vilken principiell inställning socialdemokraterna haft i samband därmed.

Fru talman! Riksdagen står nu i begrepp att anta ett förslag till extraordinära åtgärder för att ge en extra hjälpande hand åt de ungdomar i 18-19-årsåldern som på grund av arbetslöshet under lång tid riskerar att råka ini svåra sociala problem. Förslaget till beslut är en kompromiss och därmed behäftat med kompromissens alla betänkligheter. En kompromiss är nämligen aldrig en seger för någon part som har kompromissat och skall därför aldrig heller framställas som en sådan. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord är dock bättre och mer verklighetsförankrat på nästan samtliga punkter jämfört med det förslag som riksdagen avvisade så sent som för en vecka sedan. Från moderata samlingspartiets sida avvisade vi regeringens förslag utifrån följande utgångspunkter: 2. Förslagets omfattning utan klara definitioner om på vilket stadium av arbetslöshet ungdomarna skulle placeras i ungdomslag. 4. Den begränsade kretsen av arbetsgivare som skulle ha möjlighet att ta in ungdomar i ungdomslagsverksamhet. Den förhandlingsprodukt som nu skall behandlas innehåller förändringar på samtliga dessa punkter och närmar sig på både kort och lång sikt det system med samhällstjänst som vi moderater presenterade i vår motion med anledning av propositionen om ungdomslagen. Förändringarna är följande: 1. Tvånget för kommunerna kvarstår kortsiktigt, men placeringsmöjligheterna har vidgats, först och främst till den privata sektorn men också till att omfatta kommunala och landstingskommunala bolag. Detta minskar risken för att de ungdomar som placeras i ungdomslag blir sysselsatta med rena terapiarbeten i offentlig regi. 2. Uppgörelsen begränsar ungdomslagens omfattning genom att det klart sägs att placering i ungdomslag skall vara en sista utväg att ge ungdomarna sysselsättning. Ungdomarnas egna ansträngningar att skaffa jobb markeras klart som en förutsättning. 3. Den totala tiden för arbete och utbildning skall enligt uppgörelsen utsträckas utöver fyra timmar. Verksamheten skall läggas upp så, att dagen för de ungdomar som berörs, så nära som möjligt svarar mot normala arbetstider. För utbildningstiden erhåller ungdomarna inte lön eller motsvarande ersättning. Kommunerna får däremot genom detta förslag möjlighet att stimulera de ungdomar som genomgår utbildning med ett bidrag på 20 kr. per dag. Slutresultatet när systemet är fullt utbyggt blir således i de allra flesta fall att den maximala ersättningen till ungdomar som arbetar fyra timmar och genomgår utbildning fyra timmar är 140 kr. per dag. Utslaget på åtta timmar blir det en ersättning på 17:50 kr. per timme. Riksdagen gör också ett starkt uttalande om att det måste komma till stånd kollektivavtal på hela arbetsmarknaden om villkoren för att anställa ungdomar. Uttalandet rör helt klart frågor som löner, trygghetslagstiftning etc. 4. Kretsen av arbetsgivare vidgas till att också gälla privata företag och kommunala bolag. 5. Möjligheten att utsträcka arbetstiden utöver fyra timmar vidgas för de arbetsgivare som tar in ungdomar ur ungdomslag. Lagtexten skall jämkas, så att arbetstiden kan förlängas utöver fyra timmar redan från den 1 januari för ungdomar som har särskilt djupgående sociala problem. Riksdagen beställer också förslag från regeringen, att framläggas senast i januari 1985, som skall innebära en förlängning av arbetstiden generellt sett och också ytterligare öka möjligheterna att placera ungdomar i privata företag. Betänkandet, som när beslutet har fattats stöttas av 95 26 av riksdagen, innehåller också ett utomordentligt långtgående uttalande om en utbyggnad av den gymnasiala lärlingsutbildningen redan från den 1 januari 1984, utöver de 2 000 platser som riksdagen häromveckan fattade beslut om. Tyvärr kan inte arbetsmarknadsutskottet förelägga riksdagen ett konkret förslag, eftersom utarbetandet av ett sådant inte ligger inom vårt kompetensområde — det är förbehållet utbildningsutskottet. Men det mycket klara ställningstagandet från riksdagens sida omöjliggör för regeringen att negligera kravet på utbyggnad av lärlingsutbildningen redan i vår. Vi kommer att följa regeringens agerande i denna fråga med utomordentligt stor uppmärksamhet. Til syvende og sidst är det regeringens politiska moral som blir avgörande för resultatet. Resultatet i antalet extra lärlingsplatser blir också en värdemätare på trovärdigheten i uppgörelser med socialdemokraterna. Jag är, fru talman, övertygad om att många socialdemokrater, i och utanför riksdagen, välkomnar denna del av uppgörelsen. Det vet vi moderater av erfarenhet från vårt långa och mödosamma arbete med lärlingsfrågorna. Fru talman! Ungdomslagen är en främmande fågel i svensk arbetsmarknadspolitik. Det är en tvångslag — och därmed förhoppningsvis ett kort mellanspel. Karaktären av tvång har enligt vår uppfattning gjort det extra viktigt att om möjligt påverka innehållet. Så har nu skett, och dagens förslag är på väsentliga punkter betydligt bättre än ursprungsförslaget. Men ingen skall sväva i tvivelsmål om att ungdomslagen inte löser arbetsmarknadsproblemen för våra ungdomar. För detta behövs helt andra insatser, där hindren för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden monteras ned steg för steg.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

Fru talman! Alla de som liksom centern anser att alla arbeten är meningsfullare än arbetslöshet och bidrag har anledning att känna sig nöjda med att en närapå enig riksdag nu ställer sig bakom en ungdomslag som skall garantera alla 18-19-åringar en viss arbetslivserfarenhet. Den kompromiss som riksdagen skall besluta om består av en kortsiktig och en långsiktig del. I det korta perspektivet har utskottet förlängt arbetstiden, vidgat kretsen av arbetsgivare, låtit förståndshandikappade i åldrarna 20-25 år omfattas av rättigheterna, uttalat sig positivt om ytterligare lärlingsutbildning samt förbättrat möjligheterna att ”starta eget”. Jag vill emellertid ägna huvuddelen av mitt anförande åt det utvärderingsarbete och det förslag som utskottet begär av regeringen allra senast i budgetpropositionen 1985. För det första får regeringen i uppdrag att ge förslag om åtgärder för att ett samlat ansvar för hela ungdomsgruppen under 21 år skall kunna tas. För det andra anser utskottet att det är mycket viktigt att kollektivavtal för arbetslivspraktik i ungdomslag kommer till stånd över hela arbetsmarknaden. Staten och de båda kommunförbunden blir inledningsvis de stora arbetsgivarorganisationerna. Den vidgning av kretsen av arbetsgivare som utskottet - särskilt pekar på leder förhoppningsvis till att de privata arbetsgivarorganisationerna också kommer med. Centern förutsätter att ett speciellt kollektivavtal för arbetslivserfarenhet i ungdomslag kommer till stånd över hela arbetsmarknaden och att frågan löses i de nu påbörjade förhandlingarna. Ett riksdagsuttalande från 95 96 av riksdagen borde få genomslag hos såväl arbetsgivarsom arbetstagarorganisationer. Regeringen, som har hand om huvuddelen av pengarna i denna fråga, bör snarast visa färg. För det tredje anser utskottet att det är angeläget att de samlade aktiviteterna leder till att ungdomarna får en dagsrytm som är anpassad till arbetslivets villkor. Utskottet talar om fördelar för den unge. Fördelarna för arbetsgivarna torde också vara självklara. Med normal dagsrytm kan inte annat menas än att det normala skall vara åtta timmars arbetsdag. Sedan är det en underordnad fråga hur man lokalt vill fördela mellan arbete och utbildning — men självklart skall dagens huvuddel bestå av arbete. För det fjärde noterar utskottet att av 100 ungdomar som genomgått lärlingsutbildning har 96 fått fast arbete i företagen och att också de övriga har fått anställning. Det finns massor av smala men viktiga yrkesområden där det inte finns underlag för gymnasieklasser. Det finns dessutom många ungdomar som snabbt vill ut i en mer praktisk verksamhet. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar därför kort att från de synpunkter utskottet har att företräda är det önskvärt att en ytterligare utbyggnad av lärlingsplatser kommer till stånd. För det femte hoppas centern på att regeringen under utvärderingstiden ordentligt analyserar hur samhället skall underlätta för och uppmuntra unga att såväl förbereda sig för egenföretagande som att starta egna företag. Vi anser nämligen att ett av de viktigaste sätten att klara 1980-talets problem är att få fram nya småföretagare. För det sjätte förutsätter vi att kommande regeringsförslag skall vara utformat på ett sådant sätt att ungdomarna utan byråkratiska hinder bättre skall kunna välja mellan offentliga och privata arbetsgivare, alltefter hur de tänker sig sin framtid. För det sjunde måste ett omfattande arbete läggas ner på att vi får ”en byråkratisk frizon” när det gäller ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Centern kan i detta läge inte göra annat än förutsätta att regeringen gör sitt yttersta för att förelägga riksdagen ett nytt förslag, där alla under 21 år erbjuds arbete, praktik eller utbildning och inte bidrag. Vi förutsätter också att arbetstiden normalt blir åtta timmar och att det äntligen kommer att träffas ett ungdomsavtal över hela arbetsmarknaden samt att ungdomarna friare kan välja mellan offentlig och privat arbetsgivare. Regeringen har, genom att 95 26 av riksdagen ställer sig bakom den inriktning jag här berört, fått det stöd som behövs för ett kraftfullt agerande. Det som återstår att se är om regeringen har styrkan och förmågan att leva upp till beslutet. Fru talman! Att utrota arbetslösheten bland ungdomar i de känsligaste åren är en god investering för framtiden och en bas för en fortsatt välståndsutveckling.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

Fru talman! För tio dagar sedan satte riksdagen stopp för regeringens förslag till en ny ungdomslag. Riksdagen enades om återremiss till utskottet. Från folkpartiets sida har vi deklarerat, både i debatten och i vårt alternativförslag, att vi ansåg att propositionen var både oklar och svår. Dessutom var den på flera punkter principiellt felaktig. Jag anser att uppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet, centern och moderaterna är ett samlat grepp för arbetslös ungdom. Den är ett uttryck för en ansvarskänsla som riksdagen har för dem som saknar jobb eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utgången är också en nyttig påminnelse för regeringen att den i högre grad måste ta hänsyn till riksdagen därför att regeringen saknar egen majoritet i parlamentet. När vi satte oss ner för att förhandla, till att börja med socialdemokraterna och mittenpartierna, sedermera också moderaterna, var vi alla besjälade av den självklara strävan att åstadkomma ett bra förslag för de ungdomar som har det bekymmersamt. Det visade sig möjligt att utifrån de olika förslagen i motionerna och i propositionen förenas i ett konstruktivt arbete, som nu har utmynnat i ett gott utskottsbetänkande. Det går ofta att klara, om den goda viljan finns — och den fanns. Från folkpartiets sida är vi glada för det samlade resultatet i betänkandet. Men de klara förbättringarna och förändringarna i enskildheterna är så markanta att de är värda att nämna. Låt mig peka på några. Anvisning av ungdomar kan nu också ske till den enskilda arbetsmarknaden. Lärlingsutbildningen skall öka redan innevarande år. Arbetstiden kommer att förlängas utöver de fyra första timmarna per dag med siktet inställt på normalarbetstid. Riksdagen uttalar att ett särskilt ungdomsavtal bör förhandlas fram. Regeringen anmodas att redan under hösten 1984 för riksdagen redovisa en utvärdering. Kompletterande förslag är beställt till budgetpropositionen i januari 1985. Riksdagen upprepar sitt uttalande från den 9 december i år om smidighet vid handläggning och anvisning. Hela verksamheten skall enligt utskottstexten fungera som en sluss till den reguljära arbetsmarknaden. De här uppräknade inslagen anser vi från folkpartiet vara mycket väsentliga, och vi är till freds med den utformning som betänkandet har fått. Vi tror att de klara förbättringar som utskottet — med undantag av vpk-representanterna — ställer sig bakom innebär goda möjligheter att åstadkomma det som hela förslaget handlar om, nämligen att hjälpa ungdomar som har särskilda svårigheter att få fäste på arbetsmarknaden. Den ungdomssluss som vi nu presenterar är ett användbart verktyg att leva upp till den ambitionen.

Fru talman! Vpk har på väsentliga punkter kritiserat regeringens förslag till ungdomslag. Vi säger att arbete i ungdomslag skall syfta framåt mot fast anställning, vilket inte är innebörden i regeringens förslag; utan det innebär mer eller mindre förvaring av ungdomar som är 18-19 år och som inte har kunnat få arbete, beredskapsarbete eller utbildning. Det är fel att erbjuda majoriteten av dessa ungdomar deltidsarbete på fyra timmar per dag. Regeringens förslag innebär också långtgående tvångsåtgärder och ett konsekvent förnekande av ungdomarnas rätt till medinflytande på ungdomslagsplatserna och val av inriktning. Vår kritik av det förslag som nu har lagts fram är ungefär densamma som när det gäller regeringens proposition. Däremot kan vi konstatera att utskottet och socialdemokraterna i de förhandlingar som har föregått detta betänkande erkänt de problem vi pekat på, men några åtgärder att förbättra ungdomslagens utgångspunkter finns inte. Vi kan konstatera att regeringens ekonomiska politik på två sätt är direkt fientlig till ungdomar som är arbetslösa. Dels förs nu en ekonomisk politik som inte skapar några fler fasta jobb i den offentliga sektorn, dels prioriteras en sänkning av budgetunderskottet så högt att inte ens 270 milj.kr. kunde satsas på ungdomarna i ungdomslag, trots att vi från vpk uttryckligen uttalade att vi skulle medverka till att en finansiering kom till stånd. Den socialdemokratiska låsningen var alltså total, och därför kunde vi från vpk inte skriva under det här utskottsbetänkandet som nu föreligger. När socialdemokraterna nu gjort upp med de borgerliga partierna finns det också en viss logik däri. Samma dag som uppgörelsen mellan dessa partier blev ett faktum diskuterades nämligen här i riksdagen huruvida riksdagen skulle anslå de s.k. stulna 5 miljarderna till kommunerna, en satsning som skulle kunna ge upp till 35 000 fasta jobb. Detta avvisades av de borgerliga och socialdemokraterna gemensamt. Därmed kommer arbete i ungdomslag att än mer få karaktären av förvaring i avvaktan på att arbetslösheten inträder för dem i 20-årsåldern, om de inte får en ”äldre ungdomslag” för dem som är över 19 år. Det nu föreliggande aktstycket från arbetsmarknadsutskottet, som regeringspartiet och de borgerliga står bakom, har i stort sett samma huvuddrag som regeringens förslag. Det är alltså endast smärre justeringar som åstadkommits i uppgörelsen. Trots det kan vi från vpk notera vissa medgivanden i utskottsbetänkandet. För det första har avstängningstiden för ungdomar som skiljs från arbete i ungdomslag sänkts från maximala tre månader till sju veckor; detta står i lagtexten. För det andra skrivs i betänkandet att ett samråd mellan den unge och arbetsförmedlingen skall föregå placering i ungdomslag eller erbjudande om arbete på den öppna marknaden. Att detta slås fast är naturligtvis positivt, men den reflexion som måste göras är huruvida arbetsförmedlingen kan erbjuda annat arbete än vad kommunen och de övriga arbetsgivarna har att komma med. Resultatet blir trots samråd en förvaring av ungdomar. Dessutom har inte ungdomarna något direkt inflytande på jobben, t.ex. inom kommunen. Det tredje som kan ses som ett medgivande att vpk har rätt är den utvärdering av verksamheten med ungdomslag som skall påbörjas hösten 1984 och där arbetstiden är en huvudfråga. Denna utvärdering kan, såvitt jag förstår, bara komma till en slutsats, nämligen att ungdomar i ungdomslag skall få full arbetstid. Vid utvärderingen skall hänsyn tas till statsfinansiella, samhällsekonomiska och sociala effekter. Åtgärderna skall även vägas mot de behov som finns hos andra grupper av arbetssökande. De förväntningar som finns i dag kan därför tonas ner, eftersom regeringens ekonomiska politik inte i första hand prioriterar arbetslöshetsbekämpande åtgärder. Helt avgörande är naturligtvis huruvida ungdomarna själva kan utveckla en rörelse, så att de kan påverka de styrande inom regeringen. Vpk kommer för sin del självfallet att medverka i en sådan rörelse. De socialdemokratiska eftergifterna gentemot de borgerliga är i huvudsak två: kretsen av arbetsgivare utvidgas till den privata sektorn och lärlingsutbildningen utökas. Den första eftergiften innebär naturligtvis ytterligare möjligheter för den privata sektorn att åtnjuta statliga subventioner för arbetskraften. Redan tidigare är ju arbetsmarknadspolitiken mycket kraftigt inriktad mot den privata sektorn. Det senaste, rekryteringsstödet, måste ses som en direkt lönesubvention utan bestämda motprestationer från arbetsgivarna. Eftergiften från socialdemokraterna kan naturligtvis beklagas, men den innebär egentligen ingen avgörande förändring mot vad som i övrigt gäller i fråga om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Den andra eftergiften, att moderaterna får sitt älskade lärlingssystem mer accepterat, är naturligtvis ett minus jämfört med tidigare. Det rör sig om lärlingsutbildning, och förhoppningsvis kommer det att stanna vid den skrivning som nu är framlagd. Sammanfattningsvis är nyheterna i detta arbetsmarknadsutskottets betänkande i vad avser kommunala bolag och att förståndshandikappade under 25 år också kommer att omfattas av ungdomslagen av marginell betydelse för hur lagen kommer att fungera. Vpk:s grundkritik kvarstår: risken för förvaring av ungdomar på 18-19 år är uppenbar. Förslaget till ungdomslag är egentligen en panikåtgärd. Det bör också påpekas att det inte heller fick gehör hos de ungdomar som med pompa och ståt fick komma till Harpsund och diskutera ungdomsarbetslösheten med regeringen. Regeringens tankegångar har också ett stort mått av moralism. Ungdomarna skall in i samhällets förvaring — och nu även i privat förvaring — oavsett om det är meningsfullt eller inte. Jag skall inte bestrida att det finns behov av ett visst mått av krav. Men om kraven omvandlas till moraliska ståndpunkter, då anser vi från vpk att det är ett reaktionärt synsätt som ligger i botten. Det är skäl att påminna om att det inte är ungdomens fel att vi har arbetslöshet. Däremot befinner sig det kapitalistiska systemet i en uppenbar krissituation, och kan inte på något som helst sätt klara arbete åt alla — inte ens arbete åt nästan alla. Detta anser vi från vpk att socialdemokraterna någon gång måste dra lärdom av. Krav kan ställas på alla samhällsmedborgare att de skall medverka i en samhällsnyttig arbetsinsats. De kraven är naturliga och kan förankras. Därför är den övergripande uppgiften för arbetarrörelsen att satsa på att nya jobb skapas. Det kan ske genom att industriinvesteringarna görs i Sverige och i utsatta regioner. Det krävs en kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn, av vård, omsorg och service. Dessutom krävs en politik som snarast anpassar arbetstiden till framtidens behov, dvs. sex timmars arbetsdag — inte en arbetsdelning för ungdomar på 18-19 år utan någon som helst lönekompensation. Vpk har i överläggningarna med socialdemokraterna velat medverka till att sjösätta en lag om arbete i ungdomslag, som kunnat utvecklas till att bli ett trappsteg för ungdomarna till fast anställning. I överläggningarna erkände socialdemokraterna en del brister, inte minst tvånget. Men när vi kom till arbetstiden var socialdemokraterna helt omedgörliga. Vi har stått fast vid att ungdomslagen skall ha heltid och att den heltiden även kan omfatta utbildning. Vi har lagt långtgående kompromissförslag, som skulle kosta 270 miljoner mer än regeringens förslag. Vi har också, som sagt, varit medvetna om svårigheterna dels med igångkörningen, dels med kostnaderna. Vi har sagt att heltiden kunde komma till den 1 juli 1984. Vpk är även, som jag sade tidigare, positivt inställd till att medverka till finansieringen. Men våra förslag har avvisats. Det som varit avgörande för vpk är arbetstiden. Vad som nu krävs är att hela arbetarrörelsen tar ett helhetsgrepp på ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösheten bland ungdomar under 25 år. I den s.k. Örebromodellen läggs alla bidrag till arbetslöshetsutbildning och sociala kostnader i en pott, och arbete och utbildning skapas i positiva former. Inte minst viktigt är att ungdomarna själva har ett direkt inflytande över verksamheten. Sådana former för att motverka arbetslösheten gömmer inte undan och passiverar ungdomen, utan de tar fram ungdomens egen kraft och kunnande, vilket gör att ungdomarna kommer att ställa krav på fortsatt meningsfullt arbete. En ungdomslag enligt vpk:s modell är förenlig med Örebromodellen. Jag vill även kommentera beställningen av kollektivavtal för arbetslivspraktik i ungdomslag. Denna beställning kan innehålla och innehåller väl en smygväg till lägre ungdomslöner. Så får det inte bli. Däremot kan det bli ett avtal om innehållet i ungdomslagsverksamheten. Det finns emellertid ett problem, och det är att ungdomarna själva, efter vad jag kan se, inte kommer att bli med i en sådan förhandlingsomgång. De ungdomar som berörs har redan försatts i en C-lagsposition på arbetsmarknaden och tyvärr även i fackföreningen — om de nu är med i fackföreningen. De skall ha kortare arbetstid, de får inte längre något arbetslöshetsunderstöd, och de får heller ingen egen ekonomisk bas i livet. Inrättandet av detta arbetsmarknadens C-lag är en av de saker som gör att ungdomslagen kommer att skapa nya stora problem. Stämpeln som arbetslös och värdelös ersätts med deltagande i ungdomslag, där det skapas en ny mindervärdighetskänsla på grund av att man inte har fullt värde i arbetslivet. Denna start i arbetslivet kan bli katastrofal. Därmed kommer upplevelserna att bli att allt är värdelöst. Kanske skolgången inte varit så positiv. Sedan kommer arbetslösheten och därefter arbete i form av förvaring. Och dessutom: Det mest troliga är att det för denna ungdomskategori inte blir något fast jobb efter den här tiden. Då kan alla upplevelser bli negativa för dessa ungdomar. Passivisering blir följden, och kraven på att få någorlunda fasta och meningsfulla arbeten kommer att avta. Vad som nu kan konstateras är att socialdemokraterna och de borgerliga gömmer undan de unga i ungdomslag. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna visar att det inte skiljer så värst mycket i den grundläggande inställningen till arbetsmarknadspolitiken. Moderaternas samhällstjänst, vilken Bengt Wittbom vittnade om här nyss, glöms bort eller inordnas när man sluter upp kring principen om regeringens ungdomslag. Folkpartiets avslagsyrkande slutar i nästan total uppslutning kring regeringsförslaget, och centerns heroiska kamp för full arbetsdag för de unga slutar i platt fall. När regeringen framlägger ett i grunden högerbetonat förslag är det logiskt att de politiska högerkrafterna till sist sluter upp. Fru talman! Återremissen av ungdomslagen har visat att 270 milj.kr. till arbetslösa ungdomar var för mycket för den socialdemokratiska regeringen. Behandlingen i utskottet visar även att det numera endast är vpk som står fast vid att arbete i ungdomslag skall vara en meningsfull arbetslivspraktik, som är ett trappsteg till fast arbete för den unge. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! Mitt inlägg i dag kommer att bli kort med hänsyn till den långa och intensiva debatt vi hade om ungdomslag hos offentliga arbetsgivare för tio dagar sedan. Debatten då gällde lagens motiv, innehåll och utformning, och då fanns inte majoritet för förslaget. Jag vill inledningsvis säga att det inte är så enkelt att man över en natt ändrar ideologi och ståndpunkter. Beträffande ungdomsarbetslösheten rådde det enighet om att den är ett stort samhällsproblem. Riksdagsmajoriteten kunde inte enas om annat än att man skulle avslå alla förslag som framlagts för att komma till rätta med problemet. Det upplevdes nog av väldigt många i den här kammaren som destruktiv politik. Med ungdomslagen som grund och med de förändringar som vi nu har gjort, där vi har tagit hänsyn till vad som framkom i debatten och de förslag som framlagts, har vi fått ett brett stöd för insatser för att angripa ungdomsarbetslösheten, som vi ser som ett mycket stort samhällsproblem. Det är konstruktiv politik. Och jag vill också understryka vad som har sagts, att det har funnits en god vilja att göra något av den situation som vi hade hamnat i. Bakom dagens kompromiss finns en bred majoritet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet. För mig är det glädjande att kunna konstatera att vi i utskottet har kunnat nå en så bred enighet i frågan. Jag tror att man inte nog kan understryka att bakom kompromissen ligger mycket god vilja från alla håll att lösa den besvärliga situation som återremissen innebar för oss. En kompromiss är i regel ett resultat av att alla inblandade har fått ta och ge. Så är det också i dag. Ingen är kanske helt nöjd med resultatet, men alla kan ändå känna en tillfredsställelse över att kommunerna och arbetsförmedlingarna genom dagens beslut kommer att få ytterligare ett instrument som kompletterar andra arbetsmarknadspolitiska medel i kampen mot den förödande ungdomsarbetslösheten. Placering i ungdomslag är en åtgärd som skall tillgripas i sista hand. ' Det breda stöd som förslaget har i riksdagen innebär också att det blir lättare att på det lokala planet praktiskt lösa frågorna. Alla partier kommer att känna ansvar och engagemang. De arbetslösa är inte en enhetlig grupp, och våra kommuner har också mycket olika förutsättningar att göra insatser för de arbetslösa, bl.a. beroende på att arbetsmarknaden varierar. Det förslag som vi i dag skall ta ställning till ger kommunerna större flexibilitet, exempelvis genom att kommunala bolag har kommit med och att exempelvis skogsvårdsstyrelsen får möjlighet att organisera stamkvistning och omplantering av skog på grund av älgskador. Kommunerna får också ett stimulansbidrag på 20 kr. per dag och elev när de ordnar med studier. Fru talman! I utskottsbetänkandet har på s. 16 ett litet stycke fallit bort. Det rör ungdomar som startar egen verksamhet. Ett rättelseblad delas ut på ledamöternas bänkar, och jag vill bara ha detta antecknat i protokollet. Lars-Ove Hagberg tog upp frågorna om kollektivavtal och strävan att man skall få till stånd ett kollektivavtal också på det här området. Det har varit en strävan att man inom olika områden skall upprätta kollektivavtal, och om vi läser specialmotiveringen i propositionen finner vi att statsrådet uttalar att det är lämpligt och önskvärt med särskilda kollektivavtal om anställningsvillkoren i ungdomslag. Under arbetets gång har vi inhämtat att vissa parter som berörs av ungdomslagen tagit upp förberedande diskussioner härvidlag. Enligt vår mening är det mycket viktigt att kollektivavtal för arbetslivspraktik i ungdomslag ingås. Detta innebär alltså inget avsteg från vad vi tidigare ansett. Utvärderingen av de eventuella avtalen tycker jag att vi kan lämna till den dag då arbetsmarknadens parter har avtalen klara. Utvärderingen av ungdomslagen är en av de frågor som vi har diskuterat mycket. Redan i propositionen framhålls att regeringen skulle återkomma, om det behövdes, med förslag till ändringar. Vi har i utskottet preciserat inriktningen av utvärderingsarbetet och pekar på att arbetstidens längd och kretsen av arbetsgivare som får bedriva verksamhet med ungdomslag bör uppmärksammas. Vid bedömningen av arbetstiden bör hänsyn tas till vad den betyder för den unge, men också till vad det hela får för statsfinansiella, samhällsekonomiska och sociala effekter. Därvidlag bör man också väga in behov som finns hos andra grupper av arbetssökande. Det har avgivits en reservation beträffande anslaget. Jag skulle vilja säga att det kan finnas vissa osäkerhetsmoment när det gäller det antal ungdomar som kan komma att bli aktuellt. Men vi anser att kommunerna har en hög beredskap, och de har även färdiga planer som de kan starta med ganska snart. De väntar bara på riksdagens beslut. Det framgick väldigt tydligt under förra veckan, då många kommunalmän ringde och var mycket oroliga för att de inte alls skulle kunna börja sin verksamhet så som de hade planerat. Vidare anförde Lars-Ove Hagberg synpunkter på den uppdelade arbetsmarknaden. Han talade om C-lag och om olika skalor. Jag vill då påminna Lars-Ove Hagberg om att i dag finns det så att säga arbetslösa långt ner på den alfabetiska rangskalan — kanske E eller F-lag. Det är alla de arbetslösa ungdomar som har tappat sugen, som varken har KAS eller annat arbetsmarknadspolitiskt stöd och som dessutom lever i en social miljö, där alla resurser för att bygga upp självförtroendet är uttömda. Det positiva med den här lagen är att ingen ungdom i berörd ålder blir bortglömd. Lagen är ett arbetsmarknadspolitiskt medel för att stödja ungdomarna och ge dem en erfarenhet av arbetslivet som de flesta av dem saknar. Samtidigt har det tillkommit ett principiellt nytt inslag i vår arbetsmarknadspolitik. De ambitioner vi har uttryckt i målsättningen ”allas rätt till arbete” har för de här ungdomarna preciserats i en lagfäst rätt till betalt arbete. Eftersom detta är något nytt är det naturligt att vi till att börja med får pröva oss fram och med god vilja och smidighet försöka finna förnuftiga lösningar på de praktiska problem som vi kommer att möta i inledningsskedet.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

Fru talman! Jag skulle vilja ställa denna raka fråga till Frida Berglund om kollektivavtal: Är det meningen att kollektivavtalen skall formuleras som sänkta löner, alltså som särskilda ungdomslöner? Det framgår inte av texten. Jag vill bestämt varna för den tanken. Jag tror att kollektivavtal skulle ha en positiv effekt på ett helt annat sätt. Nu konkurrerar de människor som är sysselsatta inom den offentliga sektorn i olika anställningsformer. De har fast jobb eller beredskapsarbete, och nu får vi en ny form, nämligen de som fått plats i ungdomslag. Det är inte alls trevligt för de fackföreningsrepresentanter som skall leda kampen för bättre anställningsvillkor. Jag hoppas att man på ett bra sätt kan skapa ett kollektivavtal där alla arbetsuppgifter ingår på ett smidigt sätt. Men jag ser ett problem. Det måste bli mycket svårt att få till stånd ett rimligt kollektivavtal som gäller för en deltid på fyra timmar. I och med att man accepterar detta förslag skall ungdomarna ha ett speciellt kollektivavtal. Pressen har redan börjat spekulera i att detta är det första steget mot arbetsdelning. 18-19-åringarna är det första försöksprojektet vad gäller arbetsdelning, men det blev inte sex timmar utan fyra. Vi fick höra en gråtvals om de ungdomar som är arbetslösa. Vill man ta deras situation på allvar, Frida Berglund, tycker jag att man skall säga så här: Ungdomarna behöver ett fast arbete. Då måste man skapa dessa fasta arbeten. I dagens läge blir det i första hand inom den offentliga sektorn. Men det vill inte socialdemokraterna. I och med att det inte i någon större utsträckning finns fasta jobb att gå till efter ungdomslaget betyder det arbetslöshet, beredskapsarbete eller fortsatt utbildning. Det är ingen särskilt tillfredsställande lösning. Därför hade vi, i stället för denna panikåtgärd, velat ha en lösning liknande Örebromodellen. Det hade kunnat engagera ungdomarna. Men det kanske är en fara för ett regeringsparti att på ett alltför aktivt sätt engagera ungdomen att kräva jobb. Då kanske det blir alltför svårt i politiken. Men förvarar man ungdomarna genom att låta samhället och privata arbetsgivare ta hand om dem får man bort dem ur statistiken. Man kan säga att de är föremål för någon form av åtgärder, och då blir kanske inte det politiska trycket på regeringen så kraftigt som det annars skulle ha blivit.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg uppehåller sig mycket vid arbetsdelning. Det är ju så att vi faktiskt har många människor som arbetar deltid i dag på grund av arbetsbrist. Jag tycker vi skall se väldigt positivt på den här lagen, som ger 18-19-åringar lagfäst rätt till arbete. De som arbetar praktiskt med ungdomsfrågor vet att vi har många ungdomar som varken har KAS eller orkar gå till arbetsförmedlingen — de har tappat sugen, helt enkelt - men som genom detta förslag kommer att få en gemenskap och ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det är meningen att arbetet i ungdomslag skall innebära att de så småningom kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. Jag håller med om att det är ett svårt problem och att det aldrig är lätt att få kollektivavtal. Det har inte varit det tidigare inom något område, och det kommer säkerligen inte att bli lätt nu heller. Men därför skall man väl inte låta det vara som förut. Jag tror att vi ändå, enligt god svensk tradition, kommer att lösa också det problemet. Utvärderingen av det avtalet tycker jag dock vi skall vänta med tills parterna kommit överens. Beträffande Örebromodellen har vi i förra veckan fattat beslut om bl.a. möjlighet att kombinera beredskapsarbete med utbildning. Det är ett led i strävandena att åtminstone delvis följa Örebromodellen.
Fru talman! Deltidsarbetet minskar till förmån för heltidsarbete, om det är möjligt, på grund av försörjningssvårigheterna i dag. Eftersom den företeelsen tydligen kommer att bli permanent — arbetslösheten ser ju inte ut att minska — skulle ett borttagande av försörjningsmöjligheterna för ungdomar i 18-19-årsåldern innebära detsamma som att säga till dessa ungdomar att de kommer att få en mycket lägre lön och inte ha någon möjlighet till självförsörjning. Det är ju kontentan av det förslag vi nu skall besluta om. Frida Berglund svarade mig inte på frågan om lönen enligt kollektivavtalet. Jag förmodar därför att det kommer att bli sänkt lön. Sedan vill jag säga till Frida Berglund att alla som har en tro på att ett arbete skall vara meningsfyllt tror att arbetslivet erbjuder något innehåll. Men att då sätta in en sådan permanent åtgärd som denna halvmesyr med ungdomslag, så att de som är i 18-19-årsåldern hamnar i den situationen, kommer att leda till att de blir grymt besvikna. Det som man kanske tjänar när det gäller en del ungdomar, som kanske håller på att gå under — och för vilka det krävs andra åtgärder — det förlorar man i den andra änden när man permanentar ungdomslagen. Detta är ett stort misstag, Frida Berglund, och om inte socialdemokraterna själva gör om förslaget, så att det gäller full tid, och omvärderar även den offentliga sektorns roll för att bekämpa arbetslösheten, så kommer det att bli förvaring — något annat resultat kan det inte bli av en utvärdering som skall ske om ett år.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Lars-Ove Hagberg: Vilken försörjningsmöjlighet har den som är arbetslös och har varken KAS eller några andra inkomster? De försörjningsmöjligheterna är minimala. Arbete i ungdomslag skall vara en sluss ut till det reguljära arbetslivet. Man skall också försöka utnyttja alla andra arbetsmarknadspolitiska insatser innan man beslutar att ungdomar skall arbeta i ungdomslag. Det är väldigt viktigt, Lars-Ove Hagberg, att komma ihåg detta. När det sedan gäller kollektivavtal tycker jag fortfarande det är viktigt att vi diskuterar kollektivavtalen, om det kommer något nytt förslag på riksdagens bord när de blivit slutna. Men så länge det bara pågår förberedande diskussioner skall inte vi utvärdera vad de innehåller, oavsett vad vpk förmodar i det fallet. Vid behandlingen av det här ärendet har vpk haft många turer, och det här är en tur.

Fru talman! Jag hade för en vecka sedan tillfälle att ganska utförligt diskutera ungdomsarbetslösheten. Jag tänker därför i dag fatta mig mycket kort. Jag tycker att det är glädjande att vi nu har en så bred uppslutning från riksdagens partier om att vi måste vidta nya och alldeles speciella åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten inom den grupp ungdomar som vi vet hittills har haft den allra högsta arbetslöshetsprocenten. Jag är glad över att kompromissen blivit så bred och över att de partier — moderaterna och folkpartiet — som för en vecka sedan ställde sig helt vid sidan om nu också sluter upp. Jag är också glad över att vpk, även om de inte helt ställer sig bakom den här kompromissen, ändå har funnit att det beslut vi nu kommer att fatta även från deras synpunkt är bättre än de ansåg att regeringens gamla förslag var. Jag tycker att detta är viktigt, för vad som nu skall hända — när riksdagen fattat det här beslutet — är att ett arbete måste ta vid ute i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Där gäller det att alla ställer upp.

Jag är också övertygad om att de fackliga organisationerna, efter det beslut som fattas här i dag, kommer att göra vad på dem ankommer för att se till att snabbt och smidigt ta fram meningsfulla arbetsuppgifter. Jag är helt övertygad om att det egentligen inte skall behöva innebära några större problem att uppnå detta. Jag tror att de flesta i denna kammare kan peka på arbetsuppgifter — meningsfulla sådana — som vi i dag av ekonomiska skäl inte har möjlighet att få utförda, men som kan vara lämpliga för ungdomarna. Det har sagts — och jag delar den meningen — att när det görs kompromisser får man både ge och ta. Det är naturligtvis på det sättet. Jag tänker inte närmare kommentera de olika delarna i den här kompromissen. Jag vill bara göra den anmärkningen — som jag gjorde redan i förra veckan — att det självklart kan vara saker och ting i den här lagen om arbete i ungdomslag som vi vid närmare eftertanke finner inte är så väl utformade. Jag sade i förra veckan att regeringen skall vara beredd att vidta omprövningar, att komma tillbaka till riksdagen om vi finner att andra beslut borde ha fattats och att vi inte skall vara tyngda av prestige beroende på vad vi har sagt nu under hösten. Jag hoppas att vi alla skall kunna arbeta i den andan i fortsättningen. Jag tror också att det är riktigt, som har framförts av en del talare i debatten, att det fordras ett fortsatt intensivt arbete från er i denna kammare, från regeringen och från väldigt många andra för att vi skall kunna säga att vi har fått en riktigt bra lösning av de svåra problemen på ungdomarnas arbetsmarknad. Vi vet alla att det är långt kvar innan vi kan slå oss till ro och säga att det hela löper utan några särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag tror att det är alldeles riktigt, som någon sade, att det inte finns någon segrare när en sådan här kompromiss görs. Segraren finns i dag i så fall utanför det här huset. Vi kan emellertid glädja oss åt att genom att riksdagen nu kunde ta sitt ansvar och samla sig till beslut kan vi från den 1 januari få en lag om arbete i ungdomslag att fungera i praktiken. För 18-19-åringarna kommer detta att innebära en meningsfull sysselsättning. Det kommer att innebära att vi får aktivare ungdomar, ungdomar som kommer att ställa ännu större krav på oss om åtgärder.

Herr talman! När vi i torsdags kväll debatterade skatteutskottets betänkande 11 med anledning av regeringens proposition om beskattning av reavinster på börsaktier och införande av en omsättningsskatt på aktier, framhöll vi med skärpa att propositionen inte har varit föremål för sedvanlig remissbehandling och inte heller underställts lagrådets prövning. Det borde säga sig självt att konsekvenserna av ett förslag av den här arten är svåra, för att inte säga omöjliga, att överblicka utan tillgång till synpunkter från dem som förslaget berör. Förslaget har således inte beretts i den ordning som förutsätts i grundlagen. Så sent som för ett halvt år sedan anförde också socialdemokraterna i finansutskottet i samband med ett vpk-förslag om bl.a. införande av en omsättningsskatt på aktier att det ”skulle riskera få negativa verkningar” och ”under alla omständigheter kräva omfattande utredningsarbete innan det kan genomföras”. Att det är ett otillbörligt hafsigt förslag bestyrks även av de skrivelser och uppvaktningar som har förekommit. Vissa ändringar har också gjorts av utskottet, men de räcker inte på något vis. Eftersom dessutom ytterligare fakta hade tillkommit sedan utskottet behandlade ärendet, yrkade vi på återremiss till utskottet för ytterligare beredning. Vid det sammanträde som följde med skatteutskottet har den socialdemokratiska majoriteten tyvärr inte varit beredd att ta hänsyn till dessa fakta och ändra sin ståndpunkt. Vi beklagar detta djupt. Med hänvisning till den ingående debatt som ägde rum i kammaren i denna fråga i torsdags ber jag att få yrka bifall till de till utskottets betänkande fogade reservationerna 1, 2 och 3.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt i detta ärende som vi hade förra torsdagen ber jag att få yrka bifall till reservation 3.
Herr talman! Med instämmande i det av Ingegerd Troedsson hållna anförandet ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer.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
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som vi har fört i det här ämnet tidigare ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga något om den kyrkliga strukturen. Församlingen är ju den enhet som kyrkan har verkat i sedan medeltiden. I ett särskilt yttrande, som är knutet till betänkande nr 12, har de moderata ledamöterna i utskottet klart uttryckt uppfattningen att det är angeläget att slå vakt om församlingen som grundenheten i den lokala kyrkliga organisationen även i framtiden. Man har däremot inte gått in i detalj och föreslagit några initiativ från riksdagen i den här frågan. Det tycker jag är klokt. Vi har nyligen fått diskussionsbetänkandet från 1982 års kyrkokommitté, Församlingen i framtiden, som nu går ut på remiss till ett stort antal församlingar, domkapitel och andra kyrkliga organ. Det är mycket viktigt att ge församlingarnas aktiva medlemmar möjlighet att säga sin mening. Det gäller även de församlingar som inte officiellt har utsetts till remissorgan. Jag gissar att diskussionen kommer att föras ganska mycket kring de olika strukturmodellerna i förslaget. Att riksdagen redan i dag tar ställning till det ena eller andra förslaget är inte lämpligt. Församlingarna måste först ges möjlighet att säga sin mening. Vad det gäller är att även i framtiden ha församlingar som kan fungera som enheter för ett aktivt kyrkligt arbete. Problemet är att folkomflyttningen har gjort vissa församlingar mycket små och andra mycket stora. I t.ex. Skara stift finns det f. n. 28 församlingar som har under 100 invånare — år 1950 var endast 3 församlingar så små. Samtidigt har också de verkligt stora församlingarna med 10 000, 20 000 och 30 000 invånare ökat, främst i Stockholms stift. Det är viktigt, när man tar ställning till en eventuellt ny struktur, att inte tvinga på församlingar lösningar som de inte vill ha. Nödvändiga reformer bör alltså genomföras på frivillig väg. Den uppfattningen kommer också till uttryck i det särskilda yttrandet från de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet. Ett bra sätt att på frivillig väg åstadkomma något är att bilda samfälligheter. De kan vara partiella och bara omfatta en del av verksamheten, men de kan också vara mer omfattande och, om man så önskar, inbegripa den totala verksamheten. Den möjligheten står ju till buds redan nu och har utnyttjats av många församlingar under de senaste åren. Fru talman! Det är nu viktigt med ett aktivt remissarbete när det gäller betänkandet Församlingen i framtiden, och det är min förhoppning att kyrkokommittén lägger stor vikt vid de åsikter som förs fram i det sammanhanget. Till sist vill jag yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 12.

Fru talman! Jag vill bara understryka att behandlingen av min och Bertil Hanssons numera rätt ålderstigna motion, 1981/82:880, klart och tydligt visar att det är pastorsämbetets plikt att tala om för föräldrar i blandäktenskap, dvs. äktenskap mellan en medlem i svenska kyrkan och en ur något annat kristet samfund, vilka regler som gäller. Reglerna säger nämligen att även om deras barn är döpt enligt annan rit, och de alltså så tydligt som möjligt markerat att barnet skall tillhöra denna andra kyrka, så blir barnet ändå räknat och folkbokfört som medlem i svenska kyrkan, såvida inte föräldrarna dessutom gör en särskild anmälan till pastorsämbetet senast sex veckor efter barnets födelse. Detta påpekande är å ena sidan ett viktigt klargörande, och jag utgår liksom utskottet från att det blir vederbörligen uppmärksammat av svenska kyrkans tjänstemän och ämbetsinnehavare. Å andra sidan, fru talman, är det ytterligare en illustration till det absurda i dagens förhållande mellan staten och svenska kyrkan att ett sådant påpekande alls skall behövas. Man kunde tycka att om en kristen människa låter döpa sitt barn i en kristen kyrka, skulle hon sedan inte behöva gå till en annan kristen kyrka och inom en viss kort tid meddela detta, med risk att staten annars bestämmer att hennes barn skall tillhöra den kyrka som barnet inte är döpt i. När man ytterligare betänker att denna samma kyrka inte bara kapar åt sig medlemmar som är döpta i en annan konfession, men också håller sig med hundratusentals medlemmar som inte är döpta över huvud taget, vet man inte om man skall skratta eller gråta. Jag är glad åt den behandling vår motion sent omsider har fått, och jag vill bara säga att jag ser fram mot den dag, när den här sortens trakasserier från en kyrka mot en annan inte längre skall behöva avvärjas motionsvägen utan vara förhindrade genom grundlagen.

Fru talman! Först vill jag säga ett par ord om bestämmelserna om avdrag för ökade levnadsomkostnader. Jag går inte in på bestämmelsernas utformning. Folkpartiet anser att bestämmelserna om avdrag för ökade levnadsomkostnader skall gälla lika för alla. Därför yrkar vi i vår motion 1983/84:250 att orden ”under anställning vid företag inom byggnadsoch anläggningsbranschen” skall utgå ur lagtexten. Samma bestämmelser skulle därefter gälla för alla inkomsttagare. Utskottet har vid sin behandling av frågan funnit att regeringsförslaget inte täcker de fall då en sådan utvidgning av bestämmelserna är befogad. Utskottet föreslår därför att orden ”vid arbete” skall ersätta orden ”under anställning vid företag” i regeringens förslag. Detta är en förbättring, i själva verket en utvidgning av regelns tillämplighet, men det är inte tillräckligt för att täcka verklighetens behov. Förslaget om förlängning av bestämmelserna utöver vad tidigare gällande regler medgav har tillkommit med tanke på att byggtiden vid vissa anläggningar är längre än två år. Till sådana byggplatser hör t.ex. kärnkraftsbyggen. I dessa anläggningar ingår komplicerad apparaturoch instrumentutrustning som först måste installeras och där personalen som skall handha skötseln under drift måste skolas in, vilket ofta sker av samma personal som monterat anläggningen. Den tid som dessa då måste vara verksamma vid anläggningen kan komma att överstiga två år. Det synes inte överensstämma med god sed att personal av olika kategorier som arbetar vid samma anläggning utanför sin ordinarie verksamhetsort skall behandlas olika. Jag har här endast velat anföra ett exempel i högen, för att visa att regeln inte blir godtagbar med skatteutskottets ändring. Samma förhållande kan uppstå vid nyeller ombyggnad av andra processindustrier. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 7. I detta betänkande behandlas också förslag till nya bestämmelser för resor mellan bostad och arbetsplats. Folkpartiet menar att dessa bestämmelser fått en alldeles för krånglig utformning i regeringsförslaget. Enkla och tydliga bestämmelser gör att de skattskydliga lätt förstår innebörden av reglerna. Antalet felaktiga deklarationer minskar då också. Folkpartiet anser därför att det behövs endast en gräns för antalet dagar som erfordras för avdrag i de fall då bilen används för resor i tjänst. Denna gräns bör sättas till 60 dagar. Enligt vår mening bör avdrag beviljas för alla dagar då bil används i tjänsten. Därvid skall också behovet av beredskap för att företa resor i serviceyrken beaktas. Någon gräns för hur många mil den skattskyldige måste köra per år behövs inte. Det bör ankomma på riksskatteverket att utarbeta anvisningar för de branscher där avdrag kan ifrågakomma. Beträffande reglerna om tidsvinst föreslår vi att gränsen sänks till en och en halv timme, med tanke på barnen. För barnfamiljerna framstår beslutet att höja kravet på tidsvinst till två timmar som ett misstag. Redan en och en halv timme innebär ganska långa restider. Under förutsättning att kravet på tidsvinst minskas accepterar folkpartiet att avdraget successivt sänks med ett belopp motsvarande de fasta kostnaderna, som föreslagits i propositionen. Ett undantag anser vi dock skall gälla. Då den skattskyldige saknar allmänna kommunikationsmedel för resorna till sin arbetsplats bör fullt avdrag beviljas enligt samma bestämmelser som gäller för den som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för arbetsresorna. Fru talman! Från folkpartiets sida hävdar vi att dessa regler uppfyller kravet på rättvisa — så långt det nu är möjligt vid schabloniserade bestämmelser — samt även kravet på enkelhet. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 3, 5 och 9.

Fru talman! Den som lyssnade på den tidigare debatten, när arbetsmarknadsministern var inne i kammaren, kunde höra att hon beträffande propositionen om ungdomslag tyckte att förslaget hade blivit bättre sedan det manglats ytterligare en gång i utskottet. Så kan man också säga beträffande det provisoriska förslag till lag som regeringen lagt fram när det gäller vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Jag avser då frågan om ökade levnadsomkostnader. I det avseendet är det en provisorisk lösning som regeringen har valt, för att de som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen skall få möjlighet att göra avdrag för ökade levnadsomkostnader på byggoch anläggningsarbeten som varar längre än två år. De nu gällande reglerna innehåller som bekant en maxgräns på två år. Detta har bl.a. inneburit att många byggnadsoch anläggningsarbetare sett sig nödsakade att avsluta sitt arbete på orten långt tidigare än vad som varit avsikten, därför att avdragen för de ökade levnadsomkostnaderna därefter ej har medgivits. Så är förhållandena när man kommer ifrån en viss ort och arbetar på en helt annan och måste ha dubbla bosättningar. Utgångspunkten för regeringsförslaget är det delbetänkande som traktamentssakkunniga lagt fram. En tvåårig lösning har valts sannolikt därför att man längre fram tänker komma med något annat, sedan man kunnat bereda detta betänkande. Reglerna skall gälla ytterligare två år framåt, så att de som är på ett byggnadseller anläggningsarbete kan få avdrag för ökade levnadsomkostnader i mer än två år. Men det förefaller som om man inom regeringskansliet även på den punkten inte hade fullt grepp om vad förslaget egentligen kommer att innebära. Med den skrivning som regeringen föreslog skulle visserligen de flesta som arbetar på en sådan byggeller anläggningsarbetsplats få avdrag för ökade levnadsomkostnader i mer än två år, men dock inte alla. Det är nämligen en del anställda, exempelvis på elektrikersidan och inom Metall, som arbetar Nr 51 tillsammans med byggnadsarbetarna men som har ett annat anställningsför Måndagen den hållande än byggnadsarbetarna har. Dels är de inte anställda vid objektet 19 december 1983 som sådant, dels är de inte anställda i ett företag som anses ligga inom bygg Detta föranledde mig att motionera och för utskottet klargöra hurdana — kostnader för sakförhållandena på en byggarbetsplats är. Jag har också mötts av det = intäkternas positiva beskedet att utskottet, visserligen först efter moget övervägande, förvärvande, har biträtt den motion som jag har väckt. Det hade varit orimligt om maninte mm.m. hade gjort det, därest en del byggnadsarbetare skulle få göra de begärda avdragen för ökade levnadsomkostnader medan en mindre del inte skulle få det. Därför är jag vad detta anbelangar helt nöjd med utskottets behandling. Utskottet har också ansett sig nödsakat att ändra i själva lagförslaget och inte bara göra ett uttalande i motiveringen.

Med den förändrade skrivning som utskottet har gjort kommer han också i åtnjutande av avdragen. Men den dag en anställd byter arbetsgivare och, enligt det exempel som Kjell Johansson gav, tar anställning vid kärnkraftverket, då skall självfallet inte dessa förmåner kunna utnyttjas. Jag säger självfallet, därför att det är väsentliga skillnader mellan en anställning på fasta anläggningar och en inom byggoch anläggningsbranschen. De som arbetar på fasta anläggningar har tagit anställningen i vetskap om att anställningen kommer att vara en längre tid. De har då att ta ställning till att antingen flytta dit eller ha långa resor. De som jobbar inom byggoch anläggningsbranschen, som hela sitt verksamma arbetsliv byter arbetsplats tid efter annan, behöver särbehandlas. Det har också skett genom denna skrivning. Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan.

Fru talman! Med anledning av vad Bo Lundgren här säger och den motion som jag har väckt måste jag göra ett påpekande. Bo Lundgren måste väl erkänna att det är väsentliga skillnader mellan olika yrkeskategorier. För den arbetstagare som väljer att ha en anställning på en fast arbetsplats som inte flyttas hela tiden, även om den ligger i en ort långt bort, är detta val klart frivilligt. Men den som har ett yrke inom byggnadsoch anläggningsbranschen eller som i olika skeenden servar just byggnadsoch anläggningsbranschen tvingas byta arbetsplats, för när bygget eller anläggningen är färdig på den ena orten bär det i väg till nästa. Att det finns väsentliga skillnader mellan dessa arbetstagare må väl Bo Lundgren medge.

Fru talman! Jag vill beträffande gränsen vid 60 dagar säga att vi har tänkt oss den gränsen därför att det på det sättet blir enklare för skatteadministrationen. Man slipper därmed alla de fall där det rör sig om mycket få dagar.

Fru talman! För de kategorier som Bo Lundgren nämner föreligger inte samma förhållande som för dem som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen. En läkare som jobbar på ett sjukhus är inte på samma sätt tvingad att flytta från detta sjukhus och tjänstgöra på någon annan plats. Det är i så fall ett frivilligt åtagande. Och det är definitivt inte så att sjukhuset för ett antal år byter verksamhetsort. Likadant är det med statstjänstemannen. För honom gäller inte samma betingelser vid tjänstgöring på en annan ort som för en byggnadsoch anläggningsarbetare. Statstjänstemannens arbetsplats finns kvar, och det är ett frivilligt åtagande om han flyttar på sig under en period av två år eller mer. Skillnaden är den att byggnadsoch anläggningsarbetaren flyttar hela livet beroende på var de olika byggoch anläggningsarbetsplatserna finns. Det är någonting som han tvingas leva med, och det är en väsentlig skillnad jämfört med förhållandena för dem som Bo Lundgren här anför som exempel.
Fru talman! Om man skall ha en schablongräns bör man välja den som regeringen angett, nämligen 160 dagar, säger Bo Lundgren. Men det är ju precis vad vi har gjort. Vi har tagit en av de två gränser som regeringen angett och säger att bara den behövs. Vi behöver inte ha två olika gränser, för då blir det bara mer invecklat. Den gräns som vi har valt, 60 dagar, är precis den gräns som regeringen har föreslagit.

Fru talman! Som framgått av tidigare anföranden har vi i dag att ta ställning till ändringar när det gäller vissa avdrag för intäkternas förvärvande, nämligen avdrag för ökade levnadskostnader och avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats när bilen används i tjänsten. F. n. gäller att avdrag kan medges för ökade levnadskostnader under högst två år, t.ex. vid dubbelt boende på grund av att bostad ej kunnat ordnas på verksamhetsorten och när det förutsätts att verksamhetsorten blir bostadsort. Detta gäller skattskyldiga med varaktigt arbete. Vid projektarbete, såsom byggande av kraftverk, broar m.m., pågår arbetet under byggnadstiden och upphör när projektet är färdigt. De anställda flyttar rimligen inte till verksamhetsorten för förarbete under bara några år. Det är också svårt att finna en bostad. Det har visat sig att avdragstiden två år kan bli för kort. I en del fall behövs en längre tid än två år för att fullborda ett bygge. Det kan då anses skäligt att förlänga tiden för avdrag. Det har ibland blivit svårt att behålla arbetskraft och färdigställa projekt i rätt tid. I proposition 1983/84:68 föreslås en uppmjukning av reglerna för anställda i företag i byggnadsoch anläggningsbranschen, vilket innebär att avdrag motsvarande traktamente för långtidsförrättning skall medges även efter tvåårsperioden. Utskottet finner att en uppmjukning av reglerna för anställda vid företag inom byggnadsoch anläggningsbranschen är befogad.

Därför bör av rättviseskäl, anser utskottsmajoriteten, även sådana yrkeskategorier omfattas av de nya reglerna, men menar att den föreslagna utvidgningen bör tillämpas med försiktighet och bara avse skattskyldiga, som mer än två år är knutna till ett anläggningsarbete och i Övrigt har samma bostadsoch arbetssituation som de anställda vid byggnads och anläggningsföretag. Bestämmelserna skall vidare gälla under en övergångstid och skall tillämpas endast vid 1984 och 1985 års taxeringar, i avvaktan på nya förslag med anledning av traktamentssakkunnigas utredning . De borgerliga partierna vill att de nya reglerna skall omfatta även andra än de som arbetar inom byggoch anläggningsbranschen. Utskottets majoritet avstyrker en utvidgning till andra grupper än de som avses i propositionen och den ändring jag redogjort för. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 7. I vad gäller avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats gäller nu ett avstånd på minst 5 kilometer, förutom vid tidsvinst på två timmar, handikapp eller avsaknad av andra färdsätt. Saknas kollektiva trafikmedel får man alltså göra avdrag för användande av bil för resor till och från arbetet, eller om bilen regelmässigt används i tjänsten. Att bilen används regelmässigt har i riksskatteverkets tolkning och föreskrifter bedömts vara när bilen använts i tjänsten i 160 dagar. Då får avdrag göras för resor mellan bostad och arbetsplats under hela året. I praktiken har det visat sig nödvändigt att göra en viss uppmjukning av nuvarande regler, och därför föreslås att om bilen brukas i tjänsten under minst 60 dagar får avdrag göras för de dagar den använts. Har bilen körts i tjänsten 160 dagar får avdrag göras under hela året. Den sammanlagda körsträckan för året skall uppgå till minst 300 mil. Bilen skall bevisligen köras och inte bara stå till disposition i tjänsten. Detta gäller från 1985 års taxering. De borgerliga partierna är kritiska till uppmjukningsförslagen så till vida att de bjuder över. Hur missnöjda borde de då inte ha varit med den tidigare lagen. Moderaterna och centern vill att avdragsrätt skall tillåtas för alla dagar man kör i tjänsten och att ingen 300-milsgräns skall finnas. Folkpartiet godtar 60-dagarsregeln men vill ha bort 300-milsgränsen. Utskottets majoritet anser att det nu föreliggande förslaget är väl avvägt och till de skattskyldigas fördel jämfört med nuvarande ordning. Jag yrkar avslag på reservationerna 2, 3 och 9 Vid beräkning av avdrag för kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats gäller att avdraget varje år uppräknats med hänsyn till både fasta och rörliga kostnader. Vid 1984 års taxering medges avdrag med 10:20 kr. per mil upp till 1.000 mil och med 6:20 kr. per mil därutöver. Nu föreslås att beräkning av körkostnaderna skall ske bara med hänsyn till enbart de rörliga kostnaderna. För att det skall bli en mjukare övergång till det nya systemet föreslås att bilavdragen fryses till 10:20 kr. per mil, ända tills de rörliga kostnaderna överstiger detta belopp. Detta leder på sikt till lika avdrag för alla oavsett körsträcka. Moderaterna och centern vill ha kvar nuvarande bestämmelser, som torde innebära en fortsatt ökning av bilavdragen. Det borde vara av intresse för er att få veta att varje tioöring i ökat avdrag för bilresor kostar 70 milj.kr. i skattebortfall och att de totala bilavdragen 1979 — den senaste uppgift jag kunnat få fram — uppgick till 4,8 miljarder. I fjol var det 1,5 miljoner skattskyldiga som yrkade avdrag för bilresor på i genomsnitt 500 mil. Om man räknar på detta kommer man fram till sammanlagda bilavdrag på över 7 miljarder kronor. Detta borde vara ett bra skäl för att begränsa bilavdragen. Jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 8. Beträffande tidsvinsten vill folkpartiet ha en återgång till gränsen en och en halv timme. Det förvånar mig litet att det är Kjell Johansson som yrkar det. Det var nämligen den borgerliga regeringen med folkpartisten Rolf Wirtén som ekonomioch budgetminister som införde tvåtimmarsregeln. Vi accepterade då två timmar och anser inte att det finns skäl att nu ändra på detta. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. Moderaterna vill nu som tidigare att resor med barn till och från daghem skall inräknas i restiden. Utskottet har tidigare avstyrkt detta motionskrav, och något nytt som motiverar bifall har inte framkommit. Jag yrkar avslag på reservation nr 6. I propositionen görs en teknisk ändring beträffande avdrag för skyddsutrustning och skyddskläder som är nödvändiga för arbetets utförande och som alltid är avdragsgilla. I den föreslagna lagtexten heter det: ”Med skyddsutrustning avses bland annat hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd och skodon med stålhätta. Med skyddskläder avses sådana kläder, som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme eller kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållandena.” Avdrag för övriga skyddsoch arbetskläder har under en försöksperiod på några år medgetts med ett schablonavdrag på 300 kr. för vissa grupper. Detta avdrag försvinner i och med att schablonavdraget för intäkternas förvärvande höjs från 100 till 1.000 kr. Detta förslag godtas av utskottet. Jag vill med det anförda yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 16 på alla punkter.

Fru talman! Man får använda bilen för resor till och från jobbet om allmänna kommunikationsmedel saknas, sade Hagar Normark. Det är helt riktigt, men det som vi vänder oss emot och där vi föreslagit en ändring är att man drabbas väldigt hårt av den här bestämmelsen om man bor i glesbygd och har långt till jobbet. Hagar Normark förvånade sig mycket över gränsen på en och en halv timme. Gränsen för tidsvinsten höjdes ju till två timmar beroende på att man ville spara pengar. Man ansåg helt enkelt att bilavdragen var för dyra. Vi har nu kommit fram till att det kanske inte var så förnuftigt, utan vi har velat välja den här vägen i stället. Vi kombinerar detta med ett successivt borttagande av avdraget för de fasta kostnaderna för de skattskyldiga som det här är fråga om. Jag tror att flera skulle ändra sig i politiken. Det är inte katastrofalt. Man kan aldrig hävda att det man har kommit fram till är det absolut riktiga vid alla tillfällen. Slutligen beträffande förlängningen av tillämpningen av bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader, så är det som Hagar Normark mycket riktigt säger, att detta skall gälla vid 1984 och 1985 års taxeringar. Det innebär ju att de människor som omfattas av dessa bestämmelser redan måste ha haft anställningar på annan ort för att komma i fråga. Det blir alltså inte en massa nytillkommande — det är otänkbart under den här perioden. Det är bara personer som redan arbetar på annan ort som omfattas av bestämmelserna. Med tanke på detta tycker jag att det hade varit förnuftigt att utforma regeln på ett sådant sätt att man slipper få gränsfall och bedömningsfall vid tillämpningen av regeln när den ändå bara skall gälla för det år som vi nu har och det år som kommer.

Fru talman! Till Bo Lundgren skulle jag vilja säga följande. Det är inte exakt samma förhållanden som råder. Han tog exempel med läkare som tjänstgör ute på sjukhus. Läkarna har väl tilltagna traktamenten när de är ute och tjänstgör extra. Som jag nämnde i mitt anförande är det här förslaget till fördel också för företagen i den här branschen. De riskerar ibland att förlora sin arbetskraft som rimligtvis inte har kunnat flytta till verksamhetsorten. Kjell Johansson vill ändra tidsgränsen till en och en halv timme som det var förut. Jag tror inte att Kjell Johansson lyssnade riktigt ordentligt när jag talade om vad reseavdragen egentligen kostar. Varje tioöring kostar 70 milj.kr. i skattebortfall. Då är det förunderligt att ni i oppositionsställning kan vara med och låta tioöringarna, för att inte tala om miljarderna, rulla. Men när ni var i regeringsställning införde ni tvåtimmarsregeln för att spara pengar. Vi accepterade att stötta det då. Jag finner inte någon att anledning att ändra på detta nu.

Fru talman! Jag vet inte exakt, eftersom jag inte har varit med i riksdagen så länge, men jag undrar om inte socialdemokraterna reserverade sig för en och en halv timmes-gränsen när man tog den här höjningen. Jag måste ändå klara ut det här med Hagar Normark så att det blir korrekt. Vi vill nu ha en och en halv timme i stället. Då är vi beredda att betala detta med en successiv nedtrappning av ersättningen. Och är det som Hagar Normark säger, att en tioöring på ersättningen gör 70 milj.kr., då kanske vi har tagit till för mycket i besparingar — inte i inledningsskedet, eftersom det här skall komma successivt, men när förslaget är färdigt.

Fru talman! Nej, Bo Lundgren, jag kan absolut inte jämställa byggnadsoch anläggningsarbetare m.fl., som jobbar under svåra förhållanden och för vilka det inte finns bra bostäder, med läkare som är ute för att fullgöra sin utbildning. Får vi en läkare till glesbygden — ni har ju försökt undervisa mig om glesbygden, och jag skall svara på det — av vilken sort det vara må, halveller helutbildad, så måste vi ställa upp med subventionerade bostäder. Och stackars den som söker peta på förmånerna därvidlag — förmåner som till stor del är skattefria. Nej, det går inte att göra sådana jämförelser. Sedan fick jag också påbackning av Kjell Johansson för reseavdraget när det gäller glesbygden. Just den här nya formen — ett avdrag som är lika för alla och som låses vid 10:20 kr. per mil — gynnar glesbygden. Där är det många som kör på långa avstånd, kanske flera tusen mil. Och hur många gånger tror ni inte att jag fått påbackning för att de efter 1 000 mil inte får göra samma avdrag som upp till 1 000 mil. Det här förslaget gynnar som sagt glesbygden.

Fru talman! På grund av ett missförstånd när det gäller anmälningen till talarlistan har jag blivit inplacerad efter utskottets företrädare. Jag beklagar detta, men jag vill ändå anföra några synpunkter på det utskottsbetänkande som vi nu behandlar och där just frågan om vissa avdrag för inkomstens förvärvande tas upp. I propositionen föreslås vissa ändringar av bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader under åren 1984 och 1985. Förslaget innebär att tidsperioden, som nu är två år, utsträcks till att i vissa fall gälla därutöver under åren 1984 och 1985. Som framgår av reservation 1 har också vi reservanter förståelse för de problem som kan uppstå för berörda arbetstagare. Men liksom utskottsmajoriteten inser vi den besvärliga gränsdragning som propositionens förslag kan innebära. Utskottsmajoriteten har gjort vissa ändringar när det gäller utvidgningen, för att förhindra alltför stora problem vid gränsdragningen. Vi reservanter motsätter oss inte en tillfällig utvidgning av bestämmelserna under 1984 och 1985 men anser att i så fall bör reglerna gälla generellt under dessa år och inte bara gälla en speciell grupp. I reservation 2 berörs det i år så omdiskuterade avdraget för resor till följd av användning av bil i tjänsten. Föga anade jag — och jag tror att inte heller någon annan anade det — att när vi i riksdagen införde ordet ”regelmässigt” i lagtexten, så skulle det komma att innebära så stora problem. Ordet regelmässigt kom att tolkas helt olika i länen — ja, i vissa taxeringsnämnder har man t.o.m., enligt uppgifter jag fått, under taxeringsperioden ändrat uppfattning om hur ordet regelmässigt skall tolkas. Detta är minst sagt otillfredsställande, och jag hade väntat mig något ingripande från regeringen eller riksskatteverket under den tid taxeringen pågick i första instans, för att det skulle kunna åstadkommas en mera likartad tolkning av ordet regelmässigt. Jag aktualiserade också frågan i en interpellation, men tyvärr gjordes ingenting för att åstadkomma en likartad tolkning i alla län och alla taxeringsnämnder. Detta gör att det sannolikt blir en mängd överklaganden just på denna punkt. Nu har regeringen kommit med ett förslag till regler för nästkommande år, och jag hoppas att det därmed skapas en grund för att länsrätterna i det fortsatta arbetet med 1983 års taxeringar får en gemensam uppfattning om hur man skall tolka ordet regelmässigt. ”Bedömningen av begreppet "regelmässigt" har skiftat i olika delar av landet.

Skönt vore det, om så blir fallet. Därmed kan anhopningen av överklaganden begränsas till länsrätten. Beträffande regeringens förslag i proposition 68 angående avdragsreglernas utformning anser centern att dessa är otillfredsställande. Enligt vår uppfattning, som redovisas i motion 235 och ytterligare motiveras i reservation 2, skall avdrag i princip medges alla dagar bilen används i tjänsten. För att undvika missbruk av regeln bör dock körsträckan inte vara alltför kort. Vi föreslår därför en minimigräns på 2 mil per dag. Dessutom bör avdrag medges för dagar då arbetstagaren är skyldig att ha bilen till hands på arbetsplatsen. I reservation 4 berörs propositionens förslag om bilavdragens storlek. Vi kan inte dela regeringens uppfattning att avdrag endast skall medges med de rörliga kostnaderna. För pendlare med stort avstånd mellan arbete och bostad är de fasta kostnaderna, dvs. bilinköpet, stora. De är en betydande andel av resekostnaden. Det är orimligt och orättvist att man skall ta bort denna bit av underlaget för beräkning av reseavdrag. Vi har haft denna regel under en lång följd av år. Den har accepterats och inte ifrågasatts — man skulle ha avdrag för både de fasta och de rörliga kostnaderna. Att helt plötsligt ta bort denna del av avdragsunderlaget anser jag vara ett brott mot dem som har grundat sin bostadsplanering på att man skulle få behålla detta avdrag. Visserligen är det en rimlig övergångstid, men man tar ändå bort detta som underlag. När jag dessutom ser hur den socialdemokratiska regeringen agerar — vi hade ett exempel häromdagen då man höjde bilaccisen — blir jag ännu mer betänksam mot detta förslag. Fru talman! med utgångspunkt i det jag här har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4, 7 och 8.

Fru talman! Det blir litet underlig debattordning genom att talarna har anmält sig i den här ordningen. Jag vill säga till Stig Josefson när det gäller orden regelmässig användning att riksskatteverket tillsammans med alla skattecheferna i landet utformat anvisningar som på sina håll tolkats på ett avvikande sätt. I en del fall har man kanske inte tagit tillräckligt allvarligt på de bestämmelser som nu gäller. I de allra flesta län har man godtagit reglerna, och många har inte heller överklagat sina deklarationer, såvitt jag kan förstå. Det skulle medföra ett otroligt besvär för taxeringsmyndigheterna om man skulle låta den nya lagen gälla retroaktivt för 1983. När man ändrar en lag omfattas egentligen inte de tidigare besluten av den nya lagen. Jag har hört Stig Josefson säga att det kan vara den skattskyldige till fördel. Men jag undrar om det verkligen är till fördel för oss alla att dra i gång den stora byråkrativalsen. Jag vidhåller fortfarande när det gäller reseersättningarna att ett borträknande av de fasta kostnaderna gynnar folk i glesbygder som har långt att köra. Nu får de samma avdrag som alla andra, även efter 1 000 mil. Det har inte varit förhållandet tidigare, vilket det har anmärkts mycket på. När man försökt förklara att det var på det sättet därför att man räknade med att de fasta kostnaderna innefattades i ersättningen för de första 1 000 milen har förståelsen inte varit stor. Jag vågar säga att jag känner ganska bra till förhållandena i glesbygden.

Fru talman! När Hagar Normark säger att det gynnar glesbygder med rätt långa avstånd blir jag något förvånad över denna argumentering. Tidigare har det betonats att man byggt upp ett system som skulle vara rättvist och där man tagit hänsyn till de fasta kostnaderna. Vid längre körsträckor bedömdes de fasta kostnaderna ha en mindre inverkan totalt sett. Enligt den uppfattning som Hagar Normark nu framför skulle det system som hennes parti och hon själv varit med om att utforma vara felaktigt. Jag anser för min del att man där har tagit hänsyn till de fasta kostnadernas inverkan på de totala kostnaderna och att det system som vi har haft har varit rättvist. Med den utgångspunkten beklagar jag att man nu ändrar det systemet. När det gäller begreppet ”regelmässigt” var det på det sättet att vi i utskottet ingalunda fick någon information om att man skulle lägga in den tolkningen i ordet ”regelmässigt”. Det är beklagligt att vi i utskottet inte uppmärksammade detta och gjorde en utförlig tolkning av vad vi avsåg med ordet regelmässigt — i så fall hade vi sannolikt sluppit den tråkiga situation som uppstått vid årets inkomsttaxering, där det förekommit olika tolkningar. Ett flertal län har tolkat bestämmelserna på annat sätt än riksskatteverket. Det har sagts mig att det också finns taxeringsnämnder som t.o.m. under taxeringsperioden har ändrat inställning till hur man skulle tolka detta begrepp och bedömt taxeringen olika. Det är, anser jag, en mycket olustig situation som har uppstått. Jag måste säga att när jag läser utskottsbetänkandet finner jag att det underförstått finns en liten, liten fingervisning om att vi inte bör ha kvar detta förhållande när länsrätterna nu skall börja göra sin bedömning. Eftersom också länen har haft olika uppfattningar föreligger det faktiskt fortfarande risk för att vi skall få olika tolkningar i länsrätterna, och då blir det en mängd överklaganden och därmed en oerhörd anhopning av ärenden i högre instanser.

Fru talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, men vad jag vill säga just med utgångspunkt i de olika tolkningarna av ”regelmässigt” är att det verkligen är beklagligt att det blivit på det sättet. Vi strävar efter att uppnå en likformig och rättvis taxering, och den här propositionen har blivit framlagd för att vi skall få mer preciserade regler för hur vi skall ha det i fortsättningen. Stig Josefson sade tidigare att det var förvånansvärt att riksskatteverket inte hade ingripit. Verket kan inte ingripa i länsrätternas pågående arbete — det vet Stig Josefson mycket väl — utan det är de utfärdade anvisningarna som skall gälla. Och så var det då om glesbygdsresorna igen. Det är ett faktum att alla som bor i glesbygd får långa resvägar. Jag har många gånger mött människor som inte tyckt om att man får göra ett mindre avdrag när man har kört mer än 1 000 mil. Nu blir det lika för alla — mil för mil. Det tycker jag är rättvist.
Fru talman! När anvisningarna av länsmyndigheterna tolkas på olika sätt i de olika länen är det en unik situation. Jag anser att det är angeläget att rätta till detta. Grunden för våra beskattningsregler är ju att vi skall åstadkomma en likartad beskattning oberoende av var i landet man bor. Det måste vara en självklarhet att man gör sitt bästa för att få en likartad beskattning i hela landet.